Herr talman! Den här debatten, som ingalunda är den första då vi har resonerat om kommunal ekonomi, har egentligen inte fört fram några nya ståndpunkter. Jag skall begränsa mig till några små tillrättalägganden i anslutning till vad Paul Jansson här har anfört. Vad gäller moderaternas alternativ är det fråga om en ännu så länge inte specificerad indragning i storleksordningen 2-2 1/2 miljarder samt dessutom de effekter som det totala indragandet av underlaget för juridiska personer för med sig. Det blir alltså i pengar räknat ett förhöjt belopp. Vad sedan gäller den viktiga frågan om lagstiftning om kommunalt skattestopp, har vi visserligen aktualiserat den frågan och i skilda sammanhang begärt utredningar. Men som ståndpunkt från partiet har en sådan lagstiftning inte framförts förrän vi fick partistämmobeslut på det, vilket vi fick förrförra året. Särskilt för en socialdemokrat, för vilken partistämmooch kongressbeslut spelar roll, är det en faktisk upplysning att vi nu har ett partistämmobeslut att verka för en sådan politik. Det finansiella utrymmet, säger finansutskottet, sätter gränser för konsumtionens tillväxt. Det är i och för sig ett kanske t.o.m. sympatiskt sätt att täcka en reträtt — man vill inte vara med på 2 96 längre och nämner inget specifikt. Det beklagliga med formuleringen är emellertid att den egentligen medger hur hög volymtillväxt som helst, upp till 100 76. Och den sätter framför allt inget stopp för en förbättring av det finansiella utrymmet för kommunerna genom att de själva höjer sina skatter — det är en frihet som socialdemokraterna än så länge vill låta kommunerna ha kvar. Tolkningen av formuleringen kan gå i bägge riktningar, men jag uppfattar den så att den i varje fall innebär en åtstramning i förhållande till tvåprocentsmålet, och det är ju alltid något. Herr Paul Jansson har naturligtvis liksom andra talat om vikten av att hålla tillbaka skattehöjningar. Det är exakt de formuleringar som finns i varenda skriftlig uppgörelse som träffades på 1970-talet mellan Kommunförbundet och regeringen — att hålla tillbaka skattehöjningarna. Men vad händer? Jo, man höjer skatterna från 20 till 30 76 under 1970-talet, och det visar enligt vår uppfattning alldeles övertygande att man efter en bromssträcka på 12-14 år inte längre kan bara hoppas på att det skall bli bättre. Och man kan kanske t.o.m. säga att detta är en parad av de obotfärdigas förhinder — om nu förhinder kan paradera.
Herr talman! Paul Jansson var förgrymmad över att centern inte var sanningsenlig i sin reservation när man lade på ytterligare 4-5 miljarder kronor på kommunerna och landstingen. Den eftervalspolitik som den socialdemokratiska regeringen har fullföljt innebär de facto, herr Jansson, ett påslag för kommuner och landsting i storleksordningen 4-5 miljarder kronor. Tar man då i beaktande det som Landstingsförbundet och Kommunförbundet har räknat ut innebär det, när det gäller devalveringen, att kommunerna åsamkas ett påslag på 1,7 miljarder och landstingen uppåt 800 miljoner, sammantaget blir det 2,5 miljarder. Räknar man då in inköp av varor och tjänster, räntekostnader och amorteringar är man uppe i storleksordningen 2,6 miljarder.

Dessutom tillkommer, om man skall vara riktigt noggrann, 4,7 miljarder i stället för de 3,5 miljarder som Fälldinregeringen drog in, beroende på att skatteunderlaget ökat mera än beräknat. Det är ytterligare en indragning på skatteunderlaget. Det här är egentligen mer än de 5 miljarder som vi tidigare påstod belastas kommunerna. Vi har inte undanhållit någonting i det här fallet. Detta är saker som både Landstingsförbundets och Kommunförbundets kansli har räknat ut. Jag vidhåller att det är en omvändelse under galgen som socialdemokraterna ägnar sig åt. När vi diskuterade de här frågorna i kammaren förra året var tvåprocentsmålet heligt. Det gick inte att komma under detta. I dag, när man själv sitter i ansvarig ställning, ser man verkligheten. Man är tvungen att anpassa sig. Vi är inte låsta kring denna procentsats. Vi kan tillåta en tillväxt på upp till I 76. Men det är beroende av hur situationen kommer att utveckla sig.
Herr talman! Det här är inte bara en fråga om kommunala utgifter, kommunal service och kommunalskatter. Det är lite tjatigt att behöva säga det, men det är faktiskt en fråga med moraliska dimensioner också. Vi skrev i vår motion 1647, som Paul Jansson gick in på, att problemet med det växande budgetunderskottet och därmed de i accelererande takt ökande räntebetalningarna har också en moralisk dimension. De offentliga utgifter som vi i dag inte vill betala för måste betalas av kommande generationer. Deras konsumtionsutrymme minskas av vår överkonsumtion i dag. Det är det som är bakgrunden till att vi i folkpartiet tycker att det är bra om vi inte har kört hela landets affärer i konkurs innan våra barn är vuxna. Det är bl.a. för att sänka statens budgetunderskott som vi också vill göra besparingar på de utgifter staten har för kommunerna. Notera att vi inte tar några pengar av kommunerna. De 100 miljarderna i kommunalskatt får de plocka in så mycket de vill. Vad vi gör är att ge kommunerna litet mindre i statsbidrag av statens budget. Samtidigt kanske jag skall påminna om att vi, eftersom vi vill sänka moms och arbetsgivaravgift, ger tillbaka pengar till kommunerna —i varje fall sänker vi kommunernas utgifter med drygt en halv miljard. Det är inte obetydliga pengar. Jag tror, herr talman, att vi i folkpartiet kanske har en större tro på kommunerna, kommunalpolitikernas och de kommunalanställdas kompetens än vad socialdemokraterna har. Vi tror faktiskt på att det finns möjligheter ute i kommunerna att effektivisera servicen, att arbeta så att man får mer för de pengar man har till service. Det är detta som är vårt recept. Det är alltså en optimistisk tro på de människor som finns ute i landets kommuner och landsting.
Herr talman! Ha tålamod med att städningen tar tid, säger Paul Jansson. Ja, det är jag medveten om. Jag sade också att det var ett dåligt arv som borgarna lämnade efter sig. Men det behövs starka rengöringsmedel och rejäla kvastar för den städningen, Paul Jansson! Och är det bara en tidsfråga? Det finns oklarheter om vad regeringen ämnar göra, bl.a. när det gäller viljan att satsa på kommuner och landsting. Jag skall peka på en fråga, som bör vara bekant för Paul Jansson. I två debatter här i kammaren i fjol — jag har protokollen här — där både Paul Jansson och jag deltog hävdade Paul Jansson linjen att kommunernas tillväxt borde vara 2 20. Förklara nu för mig vad det är som har förändrats, så att det i dag är omöjligt att ange någon preciserad volymtillväxt! Vari består skillnaden? Är det möjligen det förhållandet att socialdemokraterna sitter i regeringsställning och att Paul Jansson därför är litet försiktigare och i utskottet hävdar en ståndpunkt som han inte hade förra våren? Synpunkten att man skall inordna kommunerna i ett samhällsekonomiskt perspektiv har jag ingenting emot. Men ta då med helheten! Vad kostar det stat och kommun att låta hundratusentals arbetsföra och arbetsvilliga människor gå arbetslösa? Arbetslöshetskassorna sinar, och utförsäkrade ökar kostnaderna för kommunernas socialhjälp. Produktionsbortfallet är förödande stort. Angelägna uppgifter, bl.a. inom kommuner och landsting, blir inte utförda. När skall ni börja ta med de här faktorerna i beräkningarna? Det tycker jag ni borde göra. Till detta kommer hänsyn till de mänskliga tragedier som blir följden dels av arbetslöshet, dels av sociala försämringar. Jag menar att en offensiv satsning på kommuner och landsting direkt motverkar arbetslösheten genom de anställningar som kan göras. Därtill kommer också stimulansen på byggnadsverksamhet och på industrisysselsättning. Att satsa på kommuner och landsting är alltså ett mycket viktigt vapen i kampen mot arbetslösheten. Sedan noterar jag att Paul Jansson intygade att vpk har sympatiska förslag. Jag uttrycker förhoppningen att de är så sympatiska att de nästa gång bifalls.
Herr talman! Till Lennart Blom kan jag säga att moderaterna tidigare här i riksdagen tydligen har levat laglöst från partiprogrammets synpunkt. Nu säger han ju att man inte har haft något stämmobeslut på att kräva kommunalt skattestopp och skattetak — det har kommit först nu på senare tid. Detta är ju ett gammalt krav, i varje fall från Lennart Bloms sida. Skall vi då tolka det så, att Lennart Blom har lyckats driva denna fråga i sitt parti så att han har fått hela partiet med sig? Jag beklagar i så fall att Lennart Blom har varit så framgångsrik. Då vill det till att framför allt kommunalmännen och människorna ute i våra kommuner inför nästa riksdagsval ser till att moderaterna inte kommer i regeringsställning, för då kan vi riskera att få detta skattestopp och skattetak, som jag upplever som ett starkt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Rolf Rämgård anklagar vår regering för att man inte har kompenserat kommunerna för devalveringen. Får jag då påminna om att borgerliga regeringar under sex års tid har devalverat kronan precis lika mycket som de 16 20 som vår regering devalverade i höstas — fast ni har valt att göra det i tre omgångar. Jag har inte hört något tal från centerns sida om att kompensera kommunen för de devalveringarna. Men nu plötsligt — för att det var en socialdemokratisk regering som tvingades tillgripa en devalvering — skall kommunerna ha kompensation för detta. Det resonemanget är litet ologiskt, Rolf Rämgård. Eftersom Rolf Rämgård inte svarade på det måste jag än en gång fråga: Är det korrekt att räkna lönehöjningar på 1,3 miljarder, som Kommunförbundet träffat överenskommelse om med sina motparter på arbetsmarknaden, som ett belopp som regeringen har berövat kommunerna? Är det korrekt att räkna på det sättet? Karin Ahrland talade om moral. Det skall man ha. För ett tag sedan förekom en sängdebatt här i kammaren som tydligen var mindre moralisk. Men det spelar ingen roll vad man har för moral i den här diskussionen — faktum är ju att folkpartiet nu med detsamma vill dra in 3 miljarder kronor från kommunerna. Ni är där faktiskt värre än moderata samlingspartiet, som stannat för 2,5. I de kommuner där man redan har det besvärligt kan detta komma att leda till ökad arbetslöshet och utslagning på den sociala sidan — det är en sak som Karin Ahrland inte kan komma ifrån. Sist några ord till Nils Berndtson. Vi får tänka på det här med rengöringsmedlen. Man kan naturligtvis ta till starka sådana, men de skall vara miljömässiga också!
Herr talman! Låt mig helt kort till Paul Jansson säga att jag håller med honom om att en lagstiftning om kommunalt skattestopp är ett mycket kraftigt ingrepp. Det fanns i tidigare skeden ett betydande motstånd mot en sådan åtgärd, men till sist sade även de av våra kommunalmän som i det längsta sagt att kommunerna på egen hand skulle klara upp det här, att det uppenbarligen inte längre gick. De var beredda att acceptera ett kommunalt skattestopp därför att de övergripande, samhällsekonomiska bedömningarna gav vid handen att man inte kan låta den kommunala skatten stiga från 20 90 till 30 26 och fortsätta upp mot 35 26. Det är bakgrunden. Eftersom jag vet att Paul Jansson är intresserad av detta vill jag bara klargöra att det nu finns ett partistämmobeslut på den här punkten. När frågan tidigare varit aktualiserad har det mera varit de juridiska aspekterna, förenligheten med grundlag och liknande, som diskuterats. Jag kan inte se annat än att det är en tidsfråga innan fler än vi faktiskt kommer att hamna på den här ståndpunkten — det blir nödvändigt. Det är mycket vi får ompröva här i landet.
Herr talman! Låt mig för klarhetens skull säga att vi från centerns sida inte accepterar något kommunalt skattestopp. Det har vi klargjort vid tidigare debatter, och det håller vi fast vid. Vi menar att de speciella statsbidragen, som nu uppgår till bortåt 40 miljarder, utöver skatteutjämningsbidragen skulle kunna inordnas i ett skatteutjämningssystem. På det sättet skulle man få en bättre effektivitet och ett bättre utnyttjande av de pengar som disponeras för kommunerna. Därigenom skulle man också kunna spara en del. Det är den väg vi förordar. Jag tycker att regeringen snart borde komma med förslag på den punkten. Så till Paul Jansson och de beräkningar han gör och hans tal om den städning i kanslihuset som socialdemokraterna varit tvungna att göra. Var det så illa ställt när man hade ett likviditetsöverskott på 9 miljarder kronor i kommuner och landsting 1982? Det har inom loppet av ett par månader förbytts i ett underskott på 8 miljarder 1984, och för 1985 beräknar man att det skall bli bortåt 16 miljarder kronor. Jag förstår inte dessa beräkningar. Jag tycker tvärtom att man var på rätt väg. Kommuner och landsting hade en god ekonomi, och man kunde för att hjälpa den totala samhällsekonomin dra in litet av det likviditetsöverskott som där fanns. Paul Jansson säger vidare att också de borgerliga regeringarna tidigare har devalverat och att kommunerna då inte fick någon kompensation. Men dessa devalveringar skedde i omgångar och på ett sådant sätt att kommunerna hann ta hänsyn till dem i sina budgetar. Nu hann kommunerna inte göra någonting i sina budgetar för 1983 enligt den redovisning som jag tidigare gav. De faktiska beräkningarna ligger till grund för det påslag som kommuner och landsting får i storleken 4-5 miljarder kronor enligt regeringens eftervalspolitik. De summor som jag har redovisat är kostnader som kommunerna saknar täckning för i 1983 års budgetar. Vi tycker att det är korrekt att redovisa detta inkl. de löneökningar som blir en följd av de klausuler som nu utlöses på grund av kostnadsfördyringarna.
Herr talman! Paul Jansson använder en känd gammal politisk taktik när han debatterar. Men jag måste säga att jag är litet förvånad. Paul Jansson sitter i finansutskottet och bör ha läst folkpartiets motion samt reservationerna. Han har nu fäst sig vid summan 3 miljarder kronor. Det är en siffra som ingår i ekvationen. Men slutresultatet blir inte 3 miljarder kronor. När jag stod i talarstolen berättade jag om att man skulle försöka spara pengar. Slutresultatet för kommunernas del blir kanske 2 miljarder men inte 3. Jag nämnde nyss att kommunerna enligt vårt förslag om man tar bort momsen skulle tjäna drygt 0,5 miljarder kronor. Att en siffra ingår i ett talinnebär inte att det är detsamma som slutsumman för vad vi skulle räkna ut.
Herr talman! Även socialdemokraterna fällde med all rätt många hårda ord om de borgerligas attack mot kommunerna, när på en gång 3,5 miljarder överfördes till statskassan. Vi från vpk underkände helt borgarnas motiv för åtgärden. Vi hävdade att det inte fanns något verkligt överskott. De pengar som fanns behövdes för att lösa angelägna sociala uppgifter och för att bekämpa arbetslösheten. Bakom socialdemokraternas förslag att frysa pengarna i riksbanken låg både en eftergift för de borgerligas påstående om ett överskott och ett — om än vagt — löfte om att återföra pengarna till kommunerna. Jag tycker nog att både socialdemokraterna och de borgerliga, som åberopade ett överskott såsom skäl för ingripande mot kommunerna, nu bör dra konsekvenserna av den nya situationen. Jag skall tillåta mig att citera ur en intervju: ”Kommunerna har ett underskott för 1984 på ungefär 5 miljarder och nästan det dubbla för 1985. Om vi också räknar in landstingen för 1985, blir det samlade underskottet 15 miljarder.” Det hävdade avdelningsdirektör Knutsson i Kommunförbundet i en intervju nyligen. Vad tänker ni göra åt detta? Ni visste hur det s.k. överskottet skulle angripas. Det skulle gå till statskassan eller frysas. Är ni beredda att visa samma intresse för det underskott som nu uppenbarligen kommer att finnas hos kommuner och landsting? Låt mig till slut, herr talman, erinra om att i det socialdemokratiska krisprogrammet Framtid för Sverige står följande: ”Om full-sysselsättningsmålet skall hållas uppe, är det uppenbart att det måste ske med hjälp av den offentliga sektorn.” Glöm inte detta i fortsättningen.
Herr talman! Lennart Blom säger att det är en tidsfråga när vi får kommunalt skattetak. Jag hoppas att han har fel, och det gäller att jobba för att han kommer att ha fel. Rolf Rämgård sade nyss att han är kategorisk motståndare till införande av skattestopp och skattetak för svenska kommuner. Vi fick inget besked från Karin Ahrland om var folkpartiet står. När vi diskuterade tidigare var folkpartiet med — jag hoppas att man inte numera har glidit åt höger. Sedan sade Rolf Rämgård att devalveringarna som de borgerliga regeringarna genomförde gjordes i omgångar. Det spelar väl egentligen ingen roll. Det är precis samma resonemang som han förde som kuperade svansen på hunden en bit i taget så att det skulle göra mindre ont. Men därefter sade Rolf Rämgård något mycket intressant, nämligen att kommunerna visste om och kunde i sina budgetar kalkylera in kostnaderna för de devalveringar som de borgerliga regeringarna gjorde. Tog borgerliga ministrar i god tid kontakt med borgerligt styrda kommuner och sade till dem att om ett halvår blir det devalvering, så nu gäller det att räkna in i budgeten vad det kommer att kosta för kommunen? Några socialdemokratiska kommunalråd känner jag inte till som fick sådana upplysningar från den borgerliga regeringen. Karin Ahrland säger nu att det blir inte 3 miljarder. Jag tyckte bestämt att hon stod i talarstolen och sade att man skulle dra in 3 miljarder från kommunerna — vi får väl titta i protokollet. Nu håller hon på och tricksar och säger att det blir bara 2 miljarder eller kanske 1,5. De uträkningar som utskottets kansli har gjort — kanslichefen finns här i kammaren och han är bra på att räkna — visar att de förslag som folkpartiet väcker i det här sammanhanget innebär att man drar in 3 miljarder kronor från kommunerna. Slutligen vill jag säga till Nils Berndtson att det är riktigt att vi slogs för tvåprocentsmålet i fråga om kommunernas tillväxt. Nu har det visat sig att många kommuner inte ens har orkat upp till den enda procents ökning som den borgerliga regeringen rekommenderade utan ligger lägre. Eftersom förhållandena är så skiftande mellan olika kommuner i landet, säger vi som vi har sagt tidigare: Vi stryker bort det här med generella procentsatser för landet i dess helhet och låter volymökningen bli vad den blir efter behoven.

Herr talman! Utanför det här huset pågår en avtalsrörelse. Det är en av de viktigaste händelserna för lönarbetarnas levnadsförhållanden. Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken, som vi nu behandlar här, är också riktlinjer för avtalsrörelsen. Vad som sker är ett avtalsspel med en planerad förvirring. Planeringen är iscensatt av den socialdemokratiska regeringen som fullföljer beslut från SAP och LO-kongresserna 1981 om en ny svensk modell. Devalveringen är sjösättningen av den politiken. SAP-kritiken av sex borgerliga regeringsår — en mycket berättigad kritik — resulterar i en satsning på kapitalismen med storfinansen som motor. Ökade företagsvinster och exportinriktning är bärande delar i den politiken. Ett villkor för dess förverkligande är en stenhård reallönesänkningslinje som, om den hade förts av en regering ledd av Thorbjörn Fälldin, hade förorsakat hot om generalstrejk från LO. Regeringens idé med den svenska modellen — eller tredje vägen som den även kallas — är att den svenska arbetarrörelsen med mössan i hand skall avstå sin rättmätiga andel av produktionsresultatet. Då tror man att storfinansen skall investera i fler jobb och att det skall bli social välfärd. Ökade företagsvinster, ökade börsvinster, ökade marknadsandelar på en allt trängre internationell marknad är tydligen det som skall rädda oss. Det är en illusion. Men — och det skall man också ta med i beräkningen — svenska företagsinvesteringar ökar utomlands, ett faktum som borde ge en arbetarvald regering en ordentlig tankeställare. Att lasta över devalveringens effekter på de arbetande —i huvudsak genom en reallönesänkning — är i klar strid med arbetarrörelsens grundläggande värderingar i fråga om ekonomisk och social rättvisa. Hyror, priser och skatter missgynnar i dag de arbetande. Reallönesänkningsbuden i avtalsrörelsen gör det också liksom den gigantiska omfördelningen av förmögenheter i devalveringens och inflationens spår, en fördelning från de arbetande till kapitalet. I dag är det bara vänsterpartiet kommunisterna som vill sätta svångrem på de rika. Det är bara vpk som värnar om vanligt folks levnadsstandard. Regeringens reallönesänkningspolitik och LO:s lönebud har bäddat för arbetsgivarnas grymma spel med arbetarnas löneoch arbetsvillkor. SAF tar naturligtvis chansen att splittra arbetarna. Verkstadsföreningen går i täten genom att ”locka” med ökade löner för ”duktigt” folk och med nya premieoch prestationslöner. Metall vacklar och övriga LO-förbund varslar samtidigt om strejk. Det här skulle ha gått som på räls — alltså ett reallönesänkningsavtal enligt regeringens önskan — men de planerna har grusats av SAF. Finansminister Feldt ville ju helst ha ett avtal på noll, och om inte så sker hotar han med att ingripa. Vad är det då som har hänt? Jo, när regeringen och fackföreningsrörelsens ledning gett arbetsköparintressena fyra fingrar vill dessa även ta det femte. För dem räcker det inte med att regeringen ger ökade företagsvinster, en börs med rekordnoteringar, sänkta marginalskatter för de rika och ett reallönesänkningsbud. Nej, SAF vill även ta det femte fingret i form av avtal om ökad produktivitet och lönedifferentiering.

LO:s krav i avtalsrörelsen är 2 Jo. Effekten med en prisökning på över 10 96 blir en reallönesänkning på 4-5 Jo för de stora LO-grupperna. De förhandlingar som nu pågår innebär alltså att varje löneökning som sker skall betalas med ökad produktivitet, om Svenska arbetsgivareföreningen får som den vill. Eftergiftspolitiken kan leda till ett fullständigt nederlag med kraftiga reallönesänkningar, ökad utförsäkring och risk för färre jobb. Det här sker samtidigt som vinsterna är jättestora i företagen. LO räknar med att bara devalveringsvinsterna skall ge bolagen 10 miljarder i extra profiter. 1983 väntas vinsterna i företagen öka; Volvo har sedan signalerat 4 miljarder. Och investeringarna av de svenska multinationella företagen utomlands är större än de totala industriinvesteringarna i Sverige. Reallönerna måste försvaras för lågoch mellanlönegrupperna. Det är orimligt att en genomsnittlig LO-medlem skall förlora 692 kr. i månaden, om LO:s avtalsbud skulle gå igenom. Så stor skulle löneökningen behöva vara för att reallönen skulle bevaras. Det är orimligt att en arbetare med 80 000 kr. i årslön skall drabbas av en sådan reallönesänkningspolitik. Sex borgerliga regeringsår med reallönesänkningar på 12 96 borde vara nog. Därför borde också tre krav stå i centrum i avtalsrörelsen: kraftiga låglönesatsningar, bevarande av reallönerna för lågoch mellanlönegrupperna samt garanti för alltför höga prisstegringar — ett sådant krav saknas f. ö. också i LO:s bud i år. I grunden gäller det att värna om den vanlige arbetarens lön och inkomst, en rättvis fördelning. I dag är det endast vänsterpartiet kommunisterna som kräver omfördelning från kapital till arbete, från rika till lågavlönade. Men det borde egentligen vara hela arbetarrörelsens linje. Ett sätt att korrigera ”misstaget” med reallönesänkningspolitiken är att riva upp marginalskattereformen, för i allt väsentligt gynnar den dem som redan har det bäst i samhället, som en Metallombudsman i går sade på TV. Marginalskattereformen måste rivas upp. Det var egentligen också ett vallöfte av finansministern. Fick inte de lågavlönade rejäla lönepåslag, skulle skattesänkningen för de högavlönade rivas upp. Skall detta vallöfte, som kom i elfte timmen, också gå till historien som ännu ett av svikna löften i svensk politik? Frapperande i dagens politik är att Nicolin, Ljunggren, Nordlander m.fl. är påtagligt nöjda. På den svenska politiska arenan har vi ju moderaterna som profilerar sig genom en egoistisk, förråande och människofientlig politik. Jämlikhet, solidaritet och rättvisa är bannlysta begrepp på den kanten. Man får inte utifrån detta tro att svensk politiks skiljelinje går mellan en rå kapitalism och en effektiv kapitalism, en s.k. välfärdskapitalism. Nej, båda varianterna på samma tema finns inom de smala ramar som det kapitalistiska systemet erbjuder. Folkets krav på arbete åt alla, rättvis fördelning, social rättvisa, folkets och de arbetandes möjligheter till makt över produktion, hushållning med resurser och miljö ställs i strykklass. Gränsen går oundvikligen mellan dem som vill ha inomkapitalistiska lösningar och dem som vill spränga dess ramar. Tar man del av löntagarfondsdebatten eller fonddebatten i allmänhet finner man att kapitalismens ramar utom allt tvivel måste sprängas. Makten över produktionen är avgörande för vilka investeringar som skall ske, var de skall ske, när de skall ske och hur deras resultat skall fördelas. Makten är i dag i stor utsträckning koncentrerad till ett fåtal. Löntagarfonder med aktieköp som något demokratiskt universalmedel är att slå blå dunster i ansiktet på folk. Sedan Meidner lade fram sitt förslag om löntagarfonder 1975 har aktieägandet ytterligare koncentrerats till juridiska personer, från 49 Jo till 64 I. Något som även talar emot löntagarfonder i den tappning som socialdemokraterna nu tekniskt håller på att arbeta fram i samarbete med borgerliga intressen är att de arbetande skall avstå från löneutrymmet — man har talat om 1796 — och i stället köpa aktier. Hade vi haft fonder i dag skulle avtalsrörelsen ha gällt att sänka lönerna i kronor och ören, eftersom finansministerns innersta önskan egentligen är att vi skall ha ett avtal på nollnivå. En fondkonstruktion måste leda till nya jobb, se till att vinsterna ur produktionen investeras för den svenska arbetarklassen och folket på bästa sätt. Att i någon form köpa aktier — och därtill minoritetsposter — på den etablerade kapitalistiska marknaden i företag och tro att de gamla ägarna skulle handla annorlunda än tidigare är verkligen illusioner. Storfinansens ägande och makt måste brytas för att förändra det hela. Det är därför som vpk föreslår samhällsfonder och lokala fackliga investeringsfonder för att bryta den nuvarande utvecklingen. Inrättande av samhällsfonder ger kapital till ett nödvändigt samhälleligt industrialiseringsprogram. Produktionsbeskattning, skatt på bolagens vinster, skärpt skatt på arv och stora förmögenheter är några källor som man kan ta pengar ifrån. Man inrättar alltså en nationell fond med regionala fonder i varje län. Det är en modell. Samhällsfonderna skall användas för att rädda jobben i hotade branscher, till offensiva industrisatsningar och till stöd för kooperativa och löntagarägda företag. Inriktningen skall bl.a. vara att satsa på vidareförädling av våra råvaror och på en alternativ produktion. Men det allra viktigaste är att fackföreningarna måste föra en kamp för att få kontroll över investeringarna. De lokala fackföreningarna måste med hjälp av sina centrala organisationer utarbeta egna investeringsplaner och planer för vad som skall produceras och hur produktionen skall ske. Som komplement till samhällsfonderna kan man ha lokala fackliga investeringsfonder, som inrättas efter fackliga beslut. Kapital till fonderna tas ut genom produktionsbeskattning. Dessa medel tillhör den regionala samhällsfonden, men disponeras efter det lokala fackets beslut. För att ett inrättande av sådana fonder skall bli meningsfullt måste fackföreningarnas självständiga kamp främjas och stärkas. Det krävs en facklig klasskampsstrategi, där partsförhållandena renodlas. Det krävs konkreta rättigheter som gör det möjligt att mobilisera fackets medlemmar bakom radikala krav. Exempel på sådana rättigheter är strejkrätt och vetorätt i alla viktiga frågor. Facket skall vidare ges möjlighet att föra fram egna alternativ och att bedriva forskning i egen regi på arbetsplatserna. Antifackliga lagar och arbetsköparnas lockouträtt måste avskaffas. Regeringens idé om en ny svensk modell, som den förs fram i dag, innebär att de tidigare kraven på en förändrad arbetsrättslagstiftning — om än i begränsad form — har övergivits. Detta sammanfaller helt med den strategi som går ut på att satsa på storfinansen som motor i en kapitalistisk välfärdspolitik. Det är på sin plats att erinra om att utvecklingsavtalet som förra året ingicks mellan SAF resp. PTK och LO nu ersätter alla åtgärder för att flytta fram de arbetandes positioner. Samarbete på kapitalets villkor är nu ledstjärna i regeringspolitiken. Vi från vänsterpartiet kommunisterna vill inte förneka att socialdemokraterna vill förbättra samhället eller att de står fast vid det som framfördes i broschyrerna i samband med det senaste valet, dvs. att folkets väl går före storfinansens, att löntagarfonder skall ge rättvisa och ekonomiska framsteg, att de vill bryta maktkoncentrationen och att de vill ha full sysselsättning och social välfärd. Det är bara det att dessa mål — eller visioner — tros kunna genomföras i samverkan med kapitalet, med storfinansen, och på den internationella kapitalistiska ekonomins villkor. Det är mot den bakgrunden de grundläggande kraven för arbetarklassen sviks.

För vpk är rätten till ett meningsfullt arbete självklar. Vpk deltar i och stödjer kampen för att rädda jobben och för att skapa en industrioch sysselsättningspolitik som minskar exportberoendet och utvecklar självförsörjning och hemmamarknad. Det gäller att tillfredsställa grundläggande sociala behov, inte att genomföra social nedrustning. Det gäller en rättvis fördelning av produktionsresultatet och ett försvar för reallönerna. I grunden handlar det om hur resurserna i samhället fördelas och om vem som har makten. En politik som kan bryta storfinansens makt står i förgrunden. Därför förenas kampen för arbete och för ekonomisk och social rättvisa med kampen för demokrati och socialism. Herr talman! De vpk-motioner och de reservationer från vpk som är fogade till finansutskottets betänkande har dessa utgångspunkter. Jag yrkar bifall till dem.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 30 behandlas motion nr 217 delvis som jag tillsammans med Bengt Silfverstrand inlämnat till årets riksmöte. I motionen redogör vi för den offentliga sektorns betydelse för ekonomi och sysselsättning. De krav som återfinns i motionen behandlas av arbetsmarknadsoch finansutskotten. Finansutskottet har haft att behandla den del av motionen som berör behovet av offentliga investeringsprogram och som utmynnar i kravet ”att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts beträffande behovet av regeringsinitiativ på det internationella planet och i första hand inom Europasamarbetet för att med hjälp av offentliga investeringsprogram öka den ekonomiska aktiviteten inom industriländerna”. Skälet till yrkandet är naturligtvis den bekymmersamma situation som vi upplever i vårt land och i hela västvärlden. Såväl i motionen och i finansplanen som i finansutskottets betänkande konstateras att den internationella konjunkturen fortfarande visar få tecken på uppgång, och om inget oförutsett inträffar blir 1983 det fjärde året i följd som tillväxten i världsekonomin praktiskt taget helt uteblir. Vid årets slut kan 35 miljoner människor komma att gå arbetslösa i västvärldens industriländer. Det är mot den bakgrunden knappast motiverat att räkna med någon större internationell draghjälp för den svenska exportindustrin. Även om det är för tidigt att tala om något mera allmänt internationellt uppvaknande från drömmen om åtstramningspolitikens möjligheter att åstadkomma ekonomisk tillväxt och balans, börjar ledande ekonomer inom bl.a. OECD att komma till insikt om den hittillsvarande politikens uppenbara skadeverkningar. En chefsekonom vid OECD-sekretariatet i Paris har t.ex. betecknat den ekonomiska åderlåtningskuren som ett misslyckat försök att springa uppför en nedåtgående rulltrappa.

I vårt eget land pekar de flesta prognoser mot att vår inhemska efterfrågan under 1983 kommer att utvecklas ännu sämre än den internationella. Mest oroväckande är att detta tycks innebära ökad arbetslöshet under året. Som både LO och TCO-ekonomerna framhållit behövs fler expansiva inslag i den ekonomiska politiken för att klara en tillräcklig efterfrågan på svenska företags produkter. Vi måste med andra ord i högre grad mobilisera våra produktionsresurser — maskiner och annat kapital, råvaror och inte minst arbetskraften — för att kunna ta landet ur krisen. Den socialdemokratiska regeringen har lagt fram ett ambitiöst investeringsprogram, i vilket samspel mellan industri och offentlig sektor skapar förutsättningar för ökad produktion och sysselsättning. Programmet är dock sannolikt otillräckligt för att ensamt kunna vända den ekonomiska utvecklingen i expansiv riktning. I hela industrivärlden minskar de produktiva investeringarna. Den finansiella aktiviteten frodas på bekostnad av realekonomisk verksamhet. Den obeskattade sektorn växer i omfattning, vilket medför ökade ekonomiska orättvisor. I företagsledningarna har ekonomer ersatt teknikerna, vilket bl.a. inneburit ett minskat intresse för utveckling av produkter och produktionsprocesser. Den svenska ekonomin, som är starkt utlandsberoende, kan inte med aldrig så kraftfulla inhemska stimulansåtgärder på egen hand i ett längre perspektiv upprätthålla en stark ekonomi och full sysselsättning. Bara om flera länder går samman i gemensamma aktioner för att häva den ekonomiska stagnationen kan vi återupprätta industriell och ekonomisk styrka och återskapa framtidstron. Det saknas, herr talman, ingalunda idéer och konkreta förslag om hur ett sådant återuppbyggnadsprogram skulle kunna se ut. Framträdande internationella politiker som den österrikiske förbundskanslern Bruno Kreisky har talat om behovet av en ny Marshallplan. Liknande tankegångar har sedermera framförts också av ledande svenska industriföreträdare som Volvochefen P. G. Gyllenhammar. Inom Europafacket pågår konstruktiva diskussioner i samma riktning. Den europeiska fackföreningsrörelsen har bl.a. föreslagit att regeringarna nu måste bryta den restriktiva politiken och enas om en allmän stimulans, som i det korta perspektivet bör uppgå till 196 av BNP. Om alla OECD-länder ökar sina offentliga investeringar med 196 av BNP skulle nuvarande tillväxttakt fördubblas och hjulen komma i gång. Europafacket förespråkar alltså en gemensam västeuropeisk aktion, i vilken de europeiska institutionerna och samarbetsorganisationerna bör verka som initiativtagare och samordnare. De områden man vill prioritera i fråga om investeringsstimulanser är transporter, telekommunikationer, energi, bostadsbyggande, sjukvård, forskning, utbildning och miljö.

Finansutskottet har i sin behandling av motionen beslutat föreslå riksdagen att vad utskottet anfört med anledning av motion nr 217, yrkande 1, bör ges regeringen till känna. Med denna behandling är vi motionärer helt nöjda. Det är också glädjande att det tycks råda bred politisk enighet i riksdagen om att åtgärder i den riktning som föreslås i motionen kommer till stånd. Därmed bör förutsättningarna öka för att lyckas internationellt, när omvärlden kan konstatera att den politik som nu inletts i vårt land har stöd även av partier som står utanför regeringen. I alla de kontakter som måste tas i syfte att förmå andra länder att överge åtstramningspolitiken är det naturligtvis en styrka om det föreligger bred politisk enighet. Det är mot den bakgrunden, herr talman, litet trist att behöva konstatera Nr 88 att moderaterna ställt sig utanför och t.o.m. gått så långt att de reserverat sig Onsdagen den och yrkat avslag på motionen. Man frågar sig osökt hur stor arbetslösheten 2 mars 1983 inom västvärlden skall behöva bli, innan moderaterna inser att de förespråkar en felaktig politik. Om det hade funnits ett enda exempel som moderaterna hade kunnat hänvisa till, hade de måhända kunnat göra sig någorlunda trovärdiga. Men det finns det inte. Det är tydligt att kapitalets väl går före folkets. Det är trist, herr talman, men det är ett faktum.

Herr talman! Låt mig på en gång ge Bo Lundgren erkännandet att han är en värdig representant för det moderata samlingspartiet, med andra ord han är ganska fräck. Jag hade inte, när jag gick upp i den här debatten, räknat med en skattedebatt. Men efter den här kanonaden mot den socialdemokratiska skattepolitiken får man väl ändå säga några ord. Jag tycker att det moderata samlingspartiet presterar nästan är på gränsen till det oanständiga. Bo Lundgren vet mycket väl varför. Men låt mig påminna om det. Efter 1976 års val kröp ni in i en regering och höjde skatter och införde nya skatter, låt vara att profilen på de skatteökningarna inte var sådana att de accepterades av arbetarrörelsen. När det sedan började bli besvärligt hoppade ni av och ställde er vid sidan om, i opposition, och skällde på era bröder. Så kom valet 1979. Då gick ni in i regeringen igen. Men när det började bli alltför besvärligt, ekonomin var alltför raserad, då gick ni ur igen och försökte på nytt profilera er genom att tala om sänkt skattetryck och sänkta skatter. Nu upprepar sig historien igen. Det är bara att konstatera, Bo Lundgren: Ni är inte trovärdiga. Under de år som ni satt i de här regeringarna medverkade ni till att skattetrycket ökade. Samtidigt är ni i hög grad ansvariga för att ha raserat statsfinanserna. Låt mig sedan beröra även de kommentarer Bo Lundgren gjorde om mitt inlägg. Jag vet inte hur han lyssnade när han fick det till att gälla en passiv inställning. Det är tvärtom ett krav på ett aktivt handlande från svensk sida för att få andra länder att häva åtstramningspolitiken. Vad denna har inneburit har vi sett, och det har dokumenterats på ett alldeles utmärkt sätt i dag av företrädare för finansutskottet. Därför tycker jag att det var rimligt och logiskt att ställa frågan: Hur hög skall egentligen arbetslösheten behöva bli innan moderaterna inser att den politik som de för är felaktig? Innan året är slut beräknas arbetslösheten i västvärlden omfatta 35 miljoner människor. Får jag också, herr talman, med hänsyn till kammarens tidsmässiga situation, redan nu upplysa Bo Lundgren om att jag inte tänker gå upp i någon mer replik i den här debatten.

Herr talman! Om man inte satsar på den offentliga sektorn, händer framför allt två saker: människors rätt till bra vård och service kan inte tillgodoses, och människor blir arbetslösa. Det första kostar resurser som inte går att räkna. Det går inte att räkna på människors behov. Det andra — arbetslösheten — kostar både sådana resurser som inte går att räkna och sådana resurser som går att räkna. Vi har visserligen en väl utbyggd sjukoch hälsovård i vårt land, med en hög läkartäthet. Men ändå behöver vården byggas ut för att minska kötider till olika slags sjukvård. Jag får ofta brev och andra påstötningar från människor som väntar på vård. Inom olika områden inom hälsooch sjukvården måste stora resurser satsas, om människors berättigade krav på hjälp skall kunna tillgodoses. Vart fjärde hushåll kommer 1985 att bestå av en ensamstående pensionär eller två makar som är pensionärer. Detta ställer stora och berättigade krav på en bra äldreomsorg och också på speciell sjukvård. Om tanken, som nu för tiden samtliga partier bekänner sig till, att gamla människor i största möjliga utsträckning skall få bo kvar hemma i en invand och trygg miljö skall kunna förverkligas, krävs stora resurser, bl.a. i form av hemhjälp och hemsjukvård. Fortfarande får bara omkring 20 90 av förskolebarnen plats i daghem, trots att de flesta barn skulle behöva det. I kristider är det speciellt viktigt att satsa på barnen och deras behov. Femårsplanen kommer att bli en tioårsplan om inget görs. Och det finns inga garantier för att femårsplanen ens blir en tioårsplan, eftersom inga andra styrmedel finns än att lita till kommunernas goda vilja. Det har ju inte gått under bra tider, och det kommer än mindre att gå under de svåra ekonomiska förhållanden som många kommuner nu befinner sig i. Om man tar barns behov på allvar, så måste den kommunala barnomsorgen byggas ut kraftigt — både kvantitativt och kvalitativt. Dessa tre områden — hälsooch sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen — måste byggas ut och göras bättre, för dessa verksamheter har brister. Om man inte avhjälper dessa brister får människor en dålig omvårdnad. Men inte bara det. Om man inte bygger ut dessa verksamheter, bidrar det till en ökande arbetslöshet, samtidigt som vården blir sämre. Det är framför allt kvinnors arbeten som hotas. Jag skall ta tre exempel. Det första är från en närstående släkting. Hon arbetade inom den kommunala musikskolan i en kommun i Sverige. Kommunen skulle spara pengar, och hon sades upp. Vad hände då? Tre saker hände. Hon blev arbetslös, barnen fick ingen musikundervisning, men samma pengar måste betalas ut. Jag talade tidigare om resurser som inte kunde mätas. Det handlar det om i detta fall också. Kvinnan som blev arbetslös mådde dåligt av det. Det kan inte mätas i pengar, om det inte går så långt att hon behöver psykvård, men det gjorde det inte i detta fall. Barnens resursförlust går inte heller att mäta. Det enda som går att mäta är arbetslösunderstödet, som ju måste betalas ut i detta fall precis som i alla andra fall. Resultatet blev alltså bara en försämring: hon blev arbetslös, barnen blev av med sin musikundervisning, men samma pengar måste betalas ut fast från andra konton. Detta är vansinne. Ett andra exempel. Det handlar om en nära vän till mig, också en kvinna, som arbetar inom långvården; hon är undersköterska. Där skall man också spara, som det heter. Det fick till följd att min vän fick gå ned till halvtid. Vad hände då? Samma sak: Hon blev halvtidsarbetslös, de gamla fick sämre vård, men samma pengar måste betalas ut. Vissa saker går också här att mäta och andra inte. Hennes lön räckte inte till utan måste naturligtvis kompletteras från andra konton i samhället. Jag tror det i detta fall blev socialhjälpen som fick skjuta till. Hon ville arbeta men fick inte, men det kostade lika mycket för samhället. Detta är också vansinne. Ett tredje exempel. En annan vän till mig arbetar på fritids. Där skulle man också spara — personal skulle dras in. Det gällde visserligen bara en fjärdedels tjänst, men utnyttjar man redan marginalen känner man av också en indragning av en kvarts tjänst. Dessutom skulle, som det nu heter inom barnomsorgen, befintliga resurser utnyttjas bättre; barnantalet utökades — inte mycket, men det blev också kännbart, eftersom barngruppen var stor redan från början. Vad hände då? Också här kan vissa saker mätas i pengar och andra inte. Det blev förstås en besparing för kommunen på en kvarts tjänst. Hur ungarna och personalen mår går inte att mäta i pengar, men det kostar lika fullt. Det är också ett slags vansinne. Alla dessa tre exempel visar på trångsynthet och dålig framförhållning när det gäller människors hälsa och hur människor mår. Det visar på nonchalans mot barn och äldre och emot arbetskraft — i detta fall gällde det kvinnors arbetsinsatser. Arbetslösheten är dyr. En miljard i månaden kostar den svenska arbetslösheten. Då har man inte räknat med — för det kan man inte göra — hur de arbetslösa människorna mår, hur deras familjer mår, att barnen far illa, osv. Lägger man till produktionsbortfallet kommer man upp i ytterligare en miljard per månad. Det betyder att den svenska arbetslösheten kostar två miljarder kronor i månaden. Arbetslöshetskostnaden är alltså lika med en tredjedel av vårt budgetunderskott eller lika stor som räntekostnaderna på statsskulden! Herr talman! Från borgerligt håll finns i dag ett stort förakt för den offentliga sektorn. Man angriper den offentliga sektorn och pläderar för mer individualism och privatisering med frihetsidealet som täckmantel. Vilken frihet och vilken valfrihet kände dessa tre kvinnor när den offentliga sektorn angreps direkt i deras arbeten? Den offentliga sektorn måste byggas ut och försvaras. Krisen beror inte på denna sektor. Tvärtom har den offentliga sektorns tillväxt fördröjt och väsentligt mildrat krisen. Den offentliga sektorn tillgodoser många viktiga behov, och den kommer att få allt större betydelse. Såsom ett första led i en planmässig utbyggnad av denna sektor och såsom ett led i kampen för rätten till meningsfullt arbete måste, menar vi i vpk, 100 000 nya arbeten komma till inom denna sektor under en treårsperiod. Dessa arbeten behövs och kan skapas inom flera olika delar av den offentliga sektorn: inom byggnadsverksamhet, sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, kollektivtrafik, skolans område osv. Men en utbyggnad av den offentliga sektorns verksamhet fordrar förstås en helt annorlunda statlig politik gentemot kommuner och landsting än den som de borgerliga regeringarna har inlett i sin strävan att försvaga och avveckla delar av den offentliga sektorn. Den åderlåtning av den kommunala sektorn med 3,5 miljarder kronor som den borgerliga regeringen genomförde måste betalas tillbaka. En ökad satsning på kommuner och landsting är nödvändig både för att bekämpa arbetslösheten och för att tillgodose angelägna sociala behov. Kommunerna måste få utrymme för en expansion på 3 Yo årligen. Herr talman! En annan fråga som blir allt viktigare är kravet på en förkortning av arbetstiden. Införande av sextimmarsdag utan sänkta löner skulle vara en stor vinst för de arbetande. Det finns många starka motiv för dessa krav: den ökade stressen i arbetslivet, koncentrationen av arbetsplatser, som inte minst i storstäderna medför långa och dryga arbetsresor, samt den könsuppdelade arbetsmarknaden och arbetstiden. En arbetstidsförkortning bidrar också till en rättvisare fördelning av produktivitetsvinsterna. Den ger förutsättningar för ett bättre socialt liv. Den understöder kampen för jämlikhet mellan kvinnor och män. Den bidrar också till att fler människor kan få arbete. Det är viktigt att hela tiden driva debatten om och kravet på sex timmars arbetsdag. Dessa krav får inte glömmas bort. Sextimmarsdagen med bibehållen lönestandard bör genomföras under resten av 1980-talet. Till sist, herr talman! Vpk ställer fyra krav såsom utgångspunkt för samhällsutvecklingen i vårt land. Dessa är: 2. Rätt till bra och billig mat samt en bra och billig bostad. 3. Rätt till en god och giftfri miljö. Dessa fyra grundläggande folkliga rättigheter måste vara målen för den samlade ekonomiska politiken i vårt land. Dessa mål skall nås genom politisk, facklig och ideologisk kamp. Denna kamp måste föras mot borgerliga intressen.

Herr talman! Regeringen föreslår i budgetpropositionen att anslaget till regionalpolitiska stödåtgärder höjs med 64,5 milj.kr. Det framgår mycket tydligt att de satsningar som kan komma att ske med tillgängliga resurser förväntas inom ramarna för det privata ägandet och med profiten som drivkraft. Något initiativ för en ny nationell industripolitik eller regionalpolitik innehåller inte propositionen. Herr talman! För Norrbottens län föreligger en alldeles speciell situation. Staten är dominerande ägare av malmer, mark och energi. Genom statliga bolag och verk har en omfattande verksamhet bedrivits i vårt län. Vattenfallsverket, domänverket, NJA, ASSI, SSAB, LKAB, Regioninvest i Norr AB är några av de företag som drivit dessa verksamheter. Vänsterpartiet kommunisterna har i flera motioner tagit upp de insatser som skulle behövas för att på ett avgörande sätt förändra läget i vårt län. Jag skall här ta upp de frågor som föranlett motionerna. Malmfältsgruvornas framtid måste tryggas. För att detta skall bli möjligt krävs en rad åtgärder: Ett statligt handelsoch bytesbolag måste bildas, som effektivt kan utnyttja marknadsförutsättningarna framför allt i Östeuropa. Det behövs en ny strategi för malmfälten och LKAB. Delar av denna offensiva plan är nya huvudnivåer i Malmberget och Kiruna, avfosforisering och avalkalisering av malmerna, tillvaratagande av de sällsynta jordartsmetallerna, järnsvampverk och en handelsgödselfabrik till malmfälten. Verkstadsindustrin i området måste ges ett stöd som syftar till en långsiktig utbyggnad av marknadsföring och produktutveckling. Vpk vill också trycka på behovet av en beredskapsproduktion av stål och ammoniak samt järnsvamp i Norrbotten. Herr talman! Kraftfulla och offensiva åtgärder inom träförädlingens område behövs också i Norrbotten. Vi har i år aktualiserat frågan om en virkesfördelningsplan för länet. Frågan om tonträtillverkning i Norrbotten har lyfts fram i en särskild motion. Energiskogsodling är ett område där man kan göra positiva insatser för Norrbotten. I en rapport från en arbetsgrupp, Skogen och skogsindustrin i Norrbottens län, sammanfattas förutsättningarna så här: ”Skogsnäringens förädlingsled är storleksmässigt väl utbyggt i Norrbotten. Skogstillgångarna ianspråktas huvudsakligen inom länets gränser av en industri som på kort sikt inte kan utvecklas genom volymexpansion. De traditionella råvarusortimenten räcker inte till för detta. Mer långtgående förädling än till bräder, plank och massa samt marknadsföring i vid bemärkelse inrymmer dock fortfarande avsevärda "vita fläckar av stort intresse. I dag utnyttjas bara halva den biomassa som skogen producerar. Inom givna begränsningar finns möjlighet till ett förbättrat utnyttjande av skogsresursen. I första hand kan ett förändrat utnyttjande av industrivirket komma till stånd. Vidare är det möjligt att ta ut mera industriråvara samt energisortiment ur den biomassa som i dag inte tillvaratas. Av det nuvarande industrivirket förädlas 37 90 av barrvirket vid sågverken och resterande del samt nästan allt lövvirke vid massaindustrin. I massaveden ingår kvantiteter som tekniskt sett skulle kunna sågas. Med förbättrad kunskap om dessa kvantiteter bör det vara möjligt att göra ekonomiskt optimala ”koka-” ”såga” avvägningar. En breddad råvarubas kan på längre sikt få påtagliga positiva direkta sysselsättningseffekter. Förutsättningar för detta kan skapas både via de resurser ett rationellare råvaruutnyttjande genererar och via långsiktiga samhällsåtaganden. Åtgärderna i länets skogar är av stor betydelse för hela landet. Detta värde skulle vara ännu större om värdeuppbyggnaden grundad på virkesproduktionen i länet vore lika hög som i landet i övrigt. I dag tredubblas skogsråvarans värde i Norrbotten genom förädling, medan det i genomsnitt nästan femdubblas i hela Sverige. En värdeuppbyggnad i nivå med landet i övrigt skulle tillsammans med ett fullskaligt tillvaratagande av skogsenergi kunna öka intäkterna från länets skogsnäring från 1,5 till 3 miljarder kronor per år.” Herr talman! Norrbottens roll som exportlän skulle kunna förstärkas. Möjligheterna att erhålla jobb i hemorten skulle väsentligt förbättras. Men då krävs satsningar som vägleds av människornas behov, satsningar som siktar på en långtgående förädling, inte en ytterligare rovdrift. Riksdagen kan göra en betydande insats för Norrbottens län om den under det fortsatta riksdagsarbetet stöder våra inledningsvis omnämnda förslag. Genomförda skulle de också betyda stora tillskott till Sveriges ekonomiska styrka.

Herr talman! Vi har nu ett betänkande från finansutskottet som är ett resultat av riksdagens revisorers förslag sedan de har granskat besparingsåtgärderna inom statsförvaltningen. När vi från vpk strax före jul fick riksdagens revisorers förslag i vår hand lusläste vi det naturligtvis, för besparingsåtgärderna är ju en känslig och mycket omdebatterad fråga. Vi tyckte då att revisorernas förslag var förståndiga, så vi avstod från att lämna någon motion. Vi har varit väldigt kritiska mot att man har använt den s.k. osthyvelsmetoden, dvs. att man har ålagt olika förvaltningar att spara en viss procent över hela linjen. Genom den metoden har man inte kunnat göra de politiska prioriteringar som har varit nödvändiga, anser vi. Det var också så revisorerna motiverade sitt ställningstagande när de kritiserade den här osthyvelsmetoden. De säger så här i texten: ”Granskningen har vidare visat att det är svårt för myndigheterna att i fortsättningen möta generella nedskärningar med rationaliseringar och omprioriteringar. Statsmakterna måste i ökad utsträckning ta ställning till de avvägningsfrågor som besparingskraven aktualiserar. — —— Nedskärningar av verksamheter kan i vissa fall ge sådana effekter att de ej är samhällsekonomiskt lönsamma, vilket enligt revisorernas mening är något som man hittills försummat att tillräckligt beakta.” Så säger man som sin första punkt av elva att nuvarande generella besparingsmetod bör ersättas av ett system med selektiva besparingsåtgärder i kombination med klara politiska ställningstaganden i prioriteringsfrågorna. Det där lät ju bra. Men döm om vår förvåning när den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet skrev ihop sig med borgarna för att kunna tillfredsställa en folkpartimotion, som liksom försökte backa från den ståndpunkt som revisorerna har anfört. Då måste vi naturligtvis reservera oss till förmån för det förslag som revisorerna har framlagt. Här har vi kommit i den litet lustiga ställningen att den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet tar avstånd från majoriteten bland revisorerna, som också är socialdemokrater. Det är litet betänkligt. Vi säger i vår reservation: ”Utskottet ansluter sig till revisorernas uppfattning att nuvarande generella besparingsmetod bör ersättas av ett system med selektiva besparingsåtgärder i kombination med klara politiska ställningstaganden i prioriteringsfrågor.” Det håller vi fast vid.

Herr talman! Någon större skillnad i uppfattning mellan utskottsmajoritetens skrivning och den reservation som vpk avlämnat föreligger egentligen inte.

Men vi vill ändå inte från utskottsmajoritetens sida helt skriva bort den generella besparingsmetoden. Det är där som skillnaden ligger. Det gör vi inte för att tillfredsställa en folkpartimotion som kom till därför att folkpartiet inte fanns representerat bland riksdagens revisorer. Den uttryckte en uppfattning som de andra två borgerliga partierna hade framfört i sin reservation till riksdagens revisorers förslag. Regeringen skriver i finansplanen att man i anvisningarna för budgetåret 1983/84 ger myndigheterna möjlighet att fördela en rationalisering på 10 9o under en femårsperiod, minst 6 20 under en treårsperiod. Därmed har regeringen inte helt uteslutit den här besparingsmetoden som ett instrument för det löpande effektiviseringsoch rationaliseringsarbetet, även om man kan säga att ostskivorna kan bli tjockare och tunnare och kanske något år inte alls finnas där. Detta utesluter inte på något sätt möjligheterna att i stället välja andra besparingsmetoder, med klara politiska prioriteringar. Man kan skära bort vissa verksamheter, så att säga ta till kniven i stället för osthyveln, eller göra olika omprioriteringar. Men utskottsmajoriteten har ansett att det här bör ankomma på regeringen, med den överblick som regeringen har och med det ansvar som den här regeringen känner för att genom en effektiv besparingsverksamhet minska budgetunderskottet. Regeringen får rörelsefrihet att utarbeta förslag till hur den systematiska kostnadspressen skall åstadkommas. Det är mycket möjligt att man kommer till samma slutsats som riksdagens revisorer och reservanten, nämligen att den nuvarande generella besparingsmetoden bör ersättas av ett system med selektiva besparingsåtgärder. Men vi vill alltså inte helt skriva bort möjligheten att använda sig av någon variant av den s.k. osthyvelsprincipen.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
Herr talman! Man kan ju i ord slingra sig hur mycket som helst i vad gäller de olika alternativen för att försöka släta över det förhållandet att man har sprungit ifrån revisorernas inställning. Revisorerna hade inte den inställningen bara därför att det var roligt utan därför att man fann att osthyvelsmetoden var dålig. Det hade givit sådana resultat att det inte var samhällsekonomiskt riktigt att göra på det sättet. Då föreslog man en ny metod för besparingar. Det anslöt vi oss till från vpk, eftersom vi tycker att det är riktigt att prioritera politiskt vad som skall vara kvar och vad som skall bort, om man skall spara. Jag tycker inte att Roland Sundgrens anförande riktigt klargjorde hur man ändrat ståndpunkt i den här frågan. Det var ganska olyckligt att man inte valde att hålla vänstermajoriteten och uppslutningen kring revisorernas förslag utan i stället skrev ihop sig med borgarna för att slippa bli osams i utskottet. Men nu sitter de med skägget i brevlådan. Det är faktiskt inte något bra beslut som man nu fattar.
Herr talman! Det här utesluter ju inte den metod som revisorerna föreslår, utan här ger vi så att säga ännu bredare instrument för regeringen att arbeta med. Det kan man säga när man tagit del av utskottsbetänkandet och den granskning som riksdagens revisorer har gjort. Det är ett elvapunktsprogram som de har arbetat fram. Det uttalar utskottet i sin helhet en mycket stor uppskattning för. Vi lägger inte, som man ofta gör i andra utskott, det här till handlingarna, utan vi ger verkligen regeringen till känna vad riksdagens revisorer har föreslagit. Att vi sedan på en av punkterna inte ordagrant ställt oss bakom revisorernas förslag betyder ju inte att det föreligger några större åsiktsskillnader. Den undersökning som revisorerna har gjort har dessutom av naturliga skäl varit av begränsad omfattning. Man har kunnat följa endast en myndighet som genomfört den tvåprocentiga nedskärningen under mer än ett år. Utskottet har mot den bakgrunden och med hänsyn till vad som skrivs i finansplanen inte velat helt ta bort den möjlighet vi diskuterar här. Man har ju också gett myndigheterna möjlighet att fördela besparingarna på en femårsperiod. Sådana anvisningar har regeringen givit också i finansplanen.
Herr talman! Det är riktigt att man inte har sagt att man inte kan använda politiska prioriteringar. Det står i betänkandet att besparingarna ”kan självfallet ske också på helt andra sätt”. Då lämnar man detta helt öppet. Men man håller fast vid att den metod som revisorerna ansett vara dålig och inte särskilt verkningsfull fortfarande skall vara möjlig att använda. Det man kommer att göra i och med det här beslutet är att ha kvar en metod som är förkastad av revisorerna. Det är den praktiska konsekvensen.

Herr talman! Det har med stor tydlighet framgått av dagens debatt att enigheten är stor om behovet av en noggrann granskning av de offentliga utgifterna framöver. Det finns olika metoder, och det var tydligen mot den bakgrunden som finansutskottet begärde att riksdagens revisorer skulle göra en analys av hur en tvåprocentig budgetnedskärning slår för olika verk och myndigheter. Revisorerna ville arbeta snabbt och genomförde en studie som omfattade kommerskollegium, tullverket, patentoch registreringsverket, näringsfrihetsombudsmannen, statens prisoch kartellnämnd samt konsumentverket. Resultatet av denna undersökning visade att en generell budgetnedskärning på längre sikt skulle få högst märkliga konsekvenser. En del verk och myndigheter kan under en kortare tid bära nedskärningarna, medan andra — om detta fortsätter — inte kan fungera på det sätt som riksdagen förutsatt. Därför har revisorernas majoritet i sin skrivelse till riksdagen underkänt denna metod. Ett ytterligare skäl för underkännandet är — vilket också finansutskottet anser — orimligheten i att parlamentarikerna skulle överlåta en stor del av prioriteringarna åt ämbetsmännen. Parlamentets sammansättning skall ju rimligtvis spegla den folkvilja som kommer till uttryck i de allmänna valen, och detta måste naturligen få sin konsekvens i fråga om hur resurserna skall fördelas. Tanken på generella nedskärningar för den offentliga sektorn diskuterades livligt i riksdagen redan för ett tjugotal år sedan. Det var en av den gamla högerns bekanta hästkurer på 1960-talet. Trots ihärdiga försök att späda ut den gamla medicinen får den samma kända effekter. Finansutskottet har i sin synpunktsrika skrivning i huvudsak anslutit sig till resultatet av revisorernas granskning. Det finner vi naturligtvis mycket värdefullt. När sedan utskottet — i sin strävan att bli enigt — söker fånga in motstridiga synpunkter, förlorar skrivningen i pregnans. Ett exempel ur utlåtandet: ”Avsikten med besparingsarbetet får inte vara att man inom myndigheterna tvingas till politiska ställningstaganden. Det bör enligt utskottet ankomma på regeringen att utarbeta förslag till hur en systematisk kostnadspress skall åstadkommas. Det kan som hittills ske genom att myndigheterna åläggs att spara 2 6 av de reala resurserna per år eller som nu föreslås i budgetförslaget ett krav på minst 6 76 under en treårsperiod. Det kan självfallet ske också på helt andra sätt.” Välviljan lyser åt så många håll. Detta skapar inte ökad klarhet. I vpk-reservationen däremot talas ett tydligare språk, men den begränsas till att endast omfatta revisorernas synpunkter på de årliga generella nedskrivningarna med 2 90. Men revisorernas förslag är betydligt mer omfattande. Det refereras i finansutskottets betänkande. I elva punkter tas olika förslag upp, vilka vi hoppas kommer att beaktas i de allmänna besparingsansträngningarna. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat markera att revisorernas socialdemokratiska majoritet inte finner anledning att frångå något av de förslag som redovisats i vår skrivelse till riksdagen. Vi kommer därför att avstå från att rösta vid den kommande voteringen.

Herr talman! Sture Palms inlägg var ju utmärkt, och det styrker också riktigheten i vår reservation. Jag konstaterar bara att när socialdemokrater tycker att de har rätt fullföljer de inte sin linje, utan då avstår de från att rösta bara för att kommunisterna har samma inställning. Jag tycker det är pinsamt.
Herr talman! Det skulle innebära en missuppfattning om vi skulle rösta på reservationen. Vi har tagit upp elva punkter i vår mycket omfattande granskningspromemoria, och vi anser att alla elva punkterna är lika relevanta. Det har vi markerat genom att i utskottsskrivningen beakta våra elva synpunkter. Kommunisterna har i sin reservation endast tagit upp en av de elva punkterna.
Herr talman! Det är för att vi anser att de andra tio också är riktiga.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag kommer att tillse att ekonomiska garantier snarast lämnas för att säkra Styrgruppens för vattenbruk fortsatta verksamhet under professor Ackefors ledning efter den 1 juli 1983. 1980 presenterade forskningsrådsnämnden rapporten Svensk akvakultur — näringsgren för framtida försörjning och sysselsättning. Rapporten behandlar möjligheterna att kommersiellt odla fisk, skaldjur och alger i Sverige. För att närmare utreda förutsättningarna för att utveckla denna nya näringsgren tillsatte forskningsrådsnämndens naturresursdelegation och delegationen för samordning av havsresursverksamheten för ett par år sedan en särskild styrgrupp för vattenbruk under ordförandeskap av professor Ackefors. Styrgruppen och dess arbetsgrupper har bestått av representanter från myndigheter, fiskeriorganisationer, näringsliv och universitet. Totalt har ett 70-tal personer medverkat. Ekonomiskt stöd för utredningsarbetet har erhållits av forskningsrådsnämnden och havsresursdelegationen samt även från skogsoch jordbrukets forskningsråd. Styrgruppen har publicerat ett antal delrapporter för att beskriva vattenbrukets nuvarande struktur och utvecklingsmöjligheter. Styrgruppen har presenterat sina förslag i slutrapporten Vattenbruk för Sverige, som överlämnades i november 1982. I rapporten konstaterades att det finns goda möjligheter att etablera ett svenskt vattenbruk. Detta kräver enligt rapporten en rad insatser av olika slag. Rapporten remissbehandlas f. n. Jag avser att efter genomförd remissbehandling ta ställning till gruppens förslag. I avvaktan på kommande ställningstaganden från statsmakternas sida i denna fråga ankommer det på de organ som tillsatt Styrgruppen för vattenbruk att överväga behovet av ytterligare insatser från gruppen och hur sådana insatser skall finansieras.

Herr talman! Först ett tack för svaret — men det gav sannerligen ingen mättnadskänsla för den hungrande och törstande. Svaret innehåller ju i sak inte någonting annat än en beskrivning av hur det gick till att ta fram slutrapporten Vattenbruk för Sverige och upplysningen att den är under remiss. Såvitt jag vet går inte remisstiden ut förrän den 15 april. För en jordbruksminister borde det gamla ordspråket vara känt: Medan gräset växer dör kon. Det är precis det som hotar att ske. Professor Ackefors, som varit ledare för styrgruppen, måste ha ett besked nu i dessa dagar huruvida han kan påräkna ett fortsatt engagemang under kommande budgetår eller inte. Om han inte får detta besked måste han uppenbarligen återgå till sin ordinarie gärning. Därmed splittras styrgruppen, och därmed tappar vi tempo i denna viktiga verksamhet, som såvitt jag kan bedöma har stora möjligheter att ge vårt land betydande inkomster och kanske också sysselsättning för ett par tusen personer om 8-10 år. Att hänvisa till att det ankommer ”på de organ som tillsatt Styrgruppen för vattenbruk att överväga behovet av ytterligare insatser från gruppen” uppfattar jag närmast som ett slag under bältet, om jag skall vara ärlig. Jag sitter i styrelsen för delegationen för samordning av havsresurser. Vi vet ännu inte vilka medel vi förfogar över från den 1 juli, och vi kan alltså inte lämna några garantier för någonting förrän det är klart. Vi kanske får besked om någon månad eller två, och det är för sent.

Den fråga som i dag måste lösas och som ingen annan än jordbruksministern kan lösa är: Kan Hans Ackefors och styrgruppen räkna med åtminstone vissa anslag, så att de kan hålla verksamheten i gång under det kommande budgetåret?

Herr talman! Jag delar Rune Torwalds uppfattning att det arbete som har lagts ned på dessa uppgifter har redovisat möjligheter till en näring som ter sig mycket intressant för sysselsättningen i kanske främst våra kustoch skärgårdsområden. Jag anser också att vattenbruk kan bli ett värdefullt komplement för yrkesfiskare som av olika skäl inte får en tillräcklig utkomst. Jag misstänker att Rune Torwald, som också har lång erfarenhet av riksdagsarbetet, är medveten om att vi måste respektera den ordning som gäller när det är fråga om att hantera utredningsförslag av olika dignitet. Detta utredningsförslag är alltså under remissbehandling, och jag tycker att det är riktigt att jag avvaktar resultatet av den remissbehandlingen innan jag gör stora utfästelser om vad som skall hända i fortsättningen. Jag kan emellertid inse att forskningsrådsnämndens naturresursdelegation och delegationen för samordning av havsresursverksamheten har hamnat i det trångmålet att de just nu inte har resurser att ställa till förfogande för det år som ligger framför oss. Då tycker jag att man från havsresursdelegationens sida skall anmäla detta till departementet, så att vi får tillfälle att pröva det problem som omedelbart föreligger.

Herr talman! Jag vill med en gång säga att jag är ytterligt tacksam för denna komplettering. Såvitt jag vet har man redan under hand från delegationen för samordning av havsresurser framfört just synpunkterna att vi måste få en snabb lösning på problemen. Jag deltog i ett styrelsesammanträde i tisdags, och vid den tidpunkten hade man inte fått sådana utfästelser från regeringens sida att vi kunde ta något beslut om att ställa pengar till förfogande. Jag är som sagt tacksam för kompletteringen, eftersom frågesvaret egentligen inte innehöll några besked av den här typen. Det är tydligt att jordbruksministern trots allt är medveten om att det krävs litet ”informell” aktivitet för att styrgruppen skall kunna bedriva en viss verksamhet under det kommande budgetåret i avvaktan på utvärderingen av remissinstansernas synpunkter och de slutgiltiga förslag man därefter skall lägga fram. Mot den bakgrunden utgår jag ifrån att vad jordbruksministern här har sagt innebär att om delegationen för samordning av havsresursverksamheten tar kontakt med departementet och redovisar vilka behov man har för här aktuell verksamhet, så kommer en framställning från delegationen att få en positiv behandling.

Herr talman! Anders Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkra skogsindustrins behov av returpapper. Frågan är ställd med erinran om att pappersavfall kan bli åtråvärt som bränsle i kommunala värmeanläggningar. Riksdagens beslut om pappersåtervinning år 1975 innebar bl.a. att insamling av hushållens tidningar och tidskrifter skulle genomföras i hela landet och att ansvaret för insamlingen lades på kommunerna. Pappersavfallet skulle återanvändas som fiberråvara i pappersindustrin och inte brännas upp i värmeanläggningar. Detta beslut avser regeringen att fullfölja. Det återstår fortfarande en del att göra för att vi skall kunna säkra pappersindustrins behov av returpapper som råvara på längre sikt. Jag har därför under de senaste veckorna haft överläggningar med företrädare för kommunerna, pappersindustrin och andra berörda och poängterat att det måste bli bättre fart på pappersinsamlingen. Jag räknar nu med att diskussioner kommer att tas upp mellan kommunerna och pappersindustrin som kan leda fram till sådana överenskommelser att pappersindustrins behov av inhemskt returpapper långsiktigt tryggas under sådana förutsättningar för insamlingsarbetet som kan accepteras av kommunerna.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

Det ligger då nära till hands för kommunerna att utnyttja detta i energiproduktionen. Även privata tillverkare av pellets och briketter för fastbränsleeldning funderar, efter vad jag har hört, på att utnyttja papperet som råvara. Samtidigt är det nödvändigt att förse pappersindustrin med råvara. Returpapperet är därvid en inte oväsentlig del av denna råvara — vi importerar ju t.o.m. returpapper. Jag uppfattar jordbruksministerns svar som mycket positivt. Det är bra att beslutet från 1975 står fast. Det är givetvis önskvärt och angeläget att de överläggningar som pågår skall ge ett bra resultat. Såvitt jag förstår finns det tre problem i det här sammanhanget: För det första är det för kommunernas del angeläget att industrin tar emot det returpapper som levereras. Trots bristen på papper finns det exempel på att stora mängder under lång tid har måst lagras upp, eftersom det inte har funnits köpare. Det är för det andra också viktigt att prisnivån blir sådan att kommunernas kostnader täcks. För det tredje är det å andra sidan nödvändigt att kommunerna kan garantera industrin en viss leverans, så att den inte en vacker dag står utan råvara. Uppgifterna om hur mycket papper det är praktiskt möjligt att återvinna varierar. Enligt uppgifter från Svenska renhållningsverksföreningen skulle vi vara uppe i en återvinningsgrad av 89 Zo räknat på den mängd som är praktiskt möjlig att återvinna i dag. Andra hävdar att mycket återstår att göra. Sätten för hur insamlingen av returpapper går till varierar också mellan kommunerna. Vissa kommuner sköter det i egen regi, andra anlitar entreprenörer. På många håll har själva insamlingsarbetet överlåtits till föreningar och organisationer.
Herr talman! Man kan rent allmänt säga att vi i och för sig har fått en relativt hög återvinningsgrad men att mer återstår att göra. Det som är viktigt i sammanhanget och som Anders Nilsson här understryker, är att man skall kunna skapa en större säkerhet. Det gäller både insamlingsarbetet, vilket i sin tur skall garantera att papper kommer fram kontinuerligt till industrin, och kommunernas möjligheter att sälja det papper som samlas in och minst få täckning för sina kostnader. ; I de samtal som jag hade med representanter för såväl industrin som Kommunförbundet framgick klart att bägge parter på denna punkt hade goda insikter rörande vad den andra parten önskade sig. Det borde alltså vid de samtal som skall komma till stånd föreligga möjligheter att komma fram tillsådana överenskommelser som Anders Nilsson i detta sammanhang ansåg vara önskvärda, och som jag betraktar som förutsättningen för att detta skall fungera bra i fortsättningen. Det är alltså min förhoppning att de överläggningar som skall ske mellan Kommunförbundet och pappersindustrin skall ge detta resultat.
Enligt uppgift i Dagens Nyheter den 17 februari 1983 anser statsrådet Sigurdsen att det inte är samhällssolidariskt att lägga en ny akutmottagning i Stockholms city. Statsrådet hänvisade samtidigt till att det inte finns ”några regler eller lagar som kan stoppa den här obalansen” men meddelade också att socialdepartementet som bäst håller på att ”studera problemet”. Avser statsrådet att stoppa ytterligare etablering av privatläkarmottagningar? Anser statsrådet att ett sådant beslut skulle ge större möjlighet för alla medborgare att få tillgång till god sjukvård?
Herr talman! Karin Ahrland har frågat om jag avser att stoppa ytterligare etablering av privatläkarmottagningar och om jag anser att ett sådant beslut skulle ge större möjlighet för alla medborgare att få tillgång till god sjukvård. Anita Johansson har frågat om jag har för avsikt att vidta någon åtgärd när det gäller etablering av privata akutmottagningar. Gunnar Hökmark har frågat om jag är beredd att medverka till att förbättra möjligheterna för privata alternativ inom sjukvården. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I juli 1982 överlämnade en arbetsgrupp inom socialdepartementet ett betänkande Nyrekrytering av privatläkare . Arbetsgruppens förslag gäller endast heltidsarbetande privatpraktiserande läkare. Betänkandet har remissbehandlats. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. Därefter har antalet fritidspraktiker ökat kraftigt.

Ur finansieringssynpunkt är försäkringsanslutna privatläkare att jämföra med offentligt anställda läkare. Huvuddelen av läkarens arvode betalas av försäkringen. Det finns därför anledning att ta in även de privatpraktiserande läkarna i de samhällsekonomiska övervägandena och i planering av de totala sjukvårdsresurserna i landet. Jag kommer inom kort att ha överläggningar med riksförsäkringsverket och socialstyrelsen om bl.a. omfattningen och kostnaderna för denna verksamhet. Med hänsyn till att olika frågor beträffande de försäkringsanslutna privatpraktiserande läkarna f. n. behandlas inom socialdepartementet är jag inte beredd att här ange vilka åtgärder som kan komma att vidtas från regeringens sida. Som svar på Karin Ahrlands fråga vill jag tillfoga följande. Huvuddelen av de privata läkarmottagningarna finns i storstadsområdena. Det är också i dessa områden läkarnas intresse för nyetableringar är störst. I många delar av landet är långt ifrån alla läkartjänster i primärvården besatta. En ökad etablering av privata mottagningar i läkartäta områden ger enligt min uppfattning inte större möjligheter för alla medborgare att få tillgång till en god sjukvård.

Herr talman! Jag tackar Gertrud Sigurdsen för svaret. Jag ställde den här frågan när jag hade läst i en tidning att Gertrud Sigurdsen tyckte att det var osolidariskt med en ny akutmottagning i Stockholm. Jag uppfattade det som så att hälsovårdsministern och det socialdemokratiska partiet fruktar alla privata initiativ som pesten, om uttrycket tillåts. Men det som är intressant och som vi som sysslar med politik borde tänka på är att människorna i Sverige — medborgarna — inte gör det. Sällan har ett privat initiativ varit så populärt och uppskattat som den nya akutmottagningen i Stockholm. Jag vill nämna att ett liknande initiativ — en privatjour i Malmöhus län, där läkarna t.o.m. åker hem till sjuka patienter — är Gertrud Sigurdsens partivänner där nere lika rädda för. Landstinget i Malmöhus län har nyligen förbjudit alarmeringscentralen att larma privatjouren, även när läkaren finns alldeles i närheten av en olycksplats. Om jag kallar ett sådant förfarande för cyniskt, så är det ett lindrigt uttryck. Jag kan också säga att det är skrämmande. Det är så mycket mer allvarligt som det finns få samhällsområden, där vi är så beroende av trygghet som just i sjukvården. Det skapar inte trygghet för medborgarna när de får veta att sjukvårdshuvudmännen inte vill tillåta att vi använder den snabbaste möjligheten till vård. I folkpartiet är vi ense med Gertrud Sigurdsen om att alla medborgare skall ha tillgång till god sjukvård och att huvudansvaret ligger på landstingen. Men det kan inte behöva betyda att alla som blir hastigt sjuka skall tvingas gå till akutmottagningen på ett sjukhus, där väntetiderna ofta är orimliga. De vårdcentraler som tillkommit de senaste åren har också visat att det faktiskt går att organisera den offentliga vården, så att man inte behöver vänta i veckor eller månader innan man kommer till. Det är ett steg i rätt riktning. Men det finns ännu inte vårdcentraler överallt. Då borde vi vara lika tacksamma som patienterna alldeles tydligt är för att det fortfarande finns någon privat initiativkraft kvar inom sjukvården. Det viktiga är ju inte vem som betalar läkarens lön, utan det viktiga är att patienten snabbt får träffa honom eller henne. Det handlar om trygghet, och det handlar om pengar. Blir man hastigt sjuk, blir man orolig. Ju förr den oron kan stillas, dess bättre. Korta väntetider är dessutom faktiskt en samhällsekonomisk besparing; patientens tid är nämligen också dyr. Nu sade Gertrud Sigurdsen att ni skulle ta in även de privatpraktiserande läkarna i de samhällsekonomiska övervägandena. Jag behöver få litet närmare förklaring: I vilket syfte och i vilken riktning? Är avsikten att förbjuda dem eller inte? Jag vet, Gertrud Sigurdsen, att det är ont om läkare i vissa delar av landet. Men menar Gertrud Sigurdsen att eftersom det tar tid att få vård i vissa delar av landet, måste det också ta extra lång tid i Stockholm? Är det samhällssolidariskt?